Herr talman! För bara någon månad sen uttryckte jag i denna kammare att Moderaterna och den tidigare borgerliga regeringen tillsammans visade alltför låga ambitioner i miljö och klimatfrågan, lokalt, nationellt och internationellt. Jag sa att det var uppenbart efter att ha sett de borgerliga partiernas skuggbudget. Ambitionerna hos Alliansen tillsammans var inte tillräckligt höga. Att spara 1,5 miljard på miljöbudgeten kändes både verklighetsfrånvänt och omodernt.Då, för någon månad sedan, kände jag ändå en förtröstan i att väljarna efter åtta år av borgerlig allianspolitik tydligt hade valt bort den för de kommande fyra åren.

Det är vad som händer, och det är illa.Herr talman! Ändå ser det just nu rätt bra ut i folkopinionen. Det är uppenbart att väljarnas förtroende har stärkts för en socialdemokrati som anstränger sig för att skapa det bästa för Sverige. Väljarna synes uppskatta att Stefan Löfven i mer än ett års tid, gång på gång, har bjudit in till samtal och samarbete över blockgränserna för Sveriges bästa och att han tillsammans med Miljöpartiet har ansträngt sig för att försöka lösa ett svårt parlamentariskt läge.Det verkar dock ha straffat sig för de borgerliga partierna i Alliansen att vägra samverka. Kanske håller den delen av klokskap i folkopinionen i sig så att vi åter kan få göra verklighet av en politik som bekämpar arbetslöshet, som höjer kunskapsresultaten i skolan och som stoppar miljöförstöringen - i samverkan med fler partier.Sverige och världen hade behövt en framåtsyftade miljöpolitik och ett mod att satsa på en framtid för arbete och utveckling och för en välfärd kombinerad med gröna investeringar som bär hållbarhet. Sverige och världen hade behövt en aktiv och progressiv klimat och miljöpolitik baserad på breda majoriteter och långsiktighet.Herr talman! Att Sverigedemokraterna uppenbart valt de borgerliga partierna i Alliansen står utom allt tvivel.

Men jag är ändå lite fascinerad över hur lätt det var att aktivt stödja den borgerliga alliansen. Sverigedemokraterna valde faktiskt en budget som ger mindre till kvinnor, mindre till familjer med små inkomster och mindre till landsbygden - men precis samma till migration.Sverigedemokraterna valde som sagt den borgerliga alliansen. Men jag lever på hoppet om att de borgerliga partierna inte väljer Sverigedemokraterna utan ett mer progressivt framåtsyftande arbete för ett bättre Sverige. Ni vet var vi finns.Herr talman! Verkligheten är just nu allt annat än munter. Om jordens temperatur fortsätter att stiga i den takt som forskarna ser kommer det att få allvarliga konsekvenser för allt liv på jorden, även vårt.I detta läge tar de borgerliga partierna i Alliansen bort en femtedel av miljöbudgeten. Man gör en minskning av regeringens förslag med 22 procent. Det är pengar som Miljösverige kunde ha fått.Regeringen - Socialdemokraterna och Miljöpartiet - i samverkan med Vänsterpartiet ville med förslagen i budgetpropositionen på riktigt höja anslag och ambitioner på nationell och global nivå för att ta ledningen i miljöarbetet. Regeringen vill att Sverige ska gå före och visa vad som är möjligt och aktivt lägga förslag som gör att det möjliga också blir verklighet.Regeringens klimat och miljösatsningar i budgetpropositionen för 2015 var satsningar som länge har efterfrågats på såväl nationell som regional nivå. Vi talar om satsningar på 1 1⁄2 miljard bara på miljöbudgeten. Totalt läggs i regeringens budgetförslag över 4 miljarder av reformutrymmet på klimat och miljö. Därtill förstärks miljöskatternas styrande effekt med uppemot 3 miljarder.Det är möjligt att forma ett Sverige där människor sätts före skattesänkningar. Det går att tillförsäkra ett starkt, nytt och stort engagemang för ett ambitiöst klimatarbete, för en stärkt biologisk mångfald, för havsmiljö och för giftfri miljö och för att bygga välfärd i en hållbar värld. Det är de nya jobben som kan och ska växa fram i och omkring miljöarbetet.Sverige ska konkurrera med kunskap, gröna innovationer och med den styrka som ett samhälle som håller ihop har.

Det är det bästa sättet att garantera att gjorda utsläppsminskningar faktiskt blir bestående.(forts.